Herr talman! En del av det som Pär Granstedt sade vill jag inte helt kategoriskt avvisa. Vissa av hans synpunkter kan jag ha förståelse för. Det framgick också av mitt inlägg när jag pekade på de kommuner som har alldeles speciella svårigheter. Jag framhöll särskilt de kommuner som har problem vars orsaker ligger utanför kommunens kontroll. Sådant måste vi självfallet ta hänsyn till — det är jag helt medveten om. Men, Pär Granstedt, den här reformen innebär ju ändå att vi påskyndar ökningen av den offentliga konsumtionen: vi tvingas höja skatten, vi tvingas fördela pengar till kommuner som inte har bett att få några pengar och som inte har planerat in några åtgärder. På det sättet ökar vi den kommunala expansionen, trots att vi i detta läge då landet i dess helhet har stora ekonomiska svårigheter varit överens om att hålla igen den kommunala expansionen. Det är det som gör att vi bör gå försiktigt fram. Genom motionen har vi visat förståelse för några av kommunernas problem. Vi tror att vi kan hjälpa dem. Vi har också anvisat ett sätt. Men att gå så långt som man gör i propositionen ställer vi oss mycket tveksamma till.
Herr talman! Alf Wennerfors medger att kommuner kan ha problem som beror på utomkommunala faktorer. Jag vill bara påminna om att vad vi nu försöker lösa är just sådana problem, nämligen skattekraftsproblem som inte beror av den kommunala budgeten utan på vilka invånare och företagare man har i sin kommun. Alf Wennerfors säger att det här förslaget skulle leda till en ökning av den kommunala konsumtionen. Detta är inte alls självklart. Det kan leda till ökning av den kommunala konsumtionen i högskattekommunerna, men det kan lika väl innebära att man genom landstingsskattehöjningen slipper primärkommunala skattehöjningar, som i vissa kommuner skulle ha blivit betydligt större, för att finansiera en nödvändig verksamhet. Om några kommuner får mer pengar än de har bruk för går naturligtvis också det att lösa. En sådan kommun kan sänka sin primärkommunala skatt och på det sättet göra sig av med överflödiga inkomster. En annan metod som man kan tillgripa är att öka skattefinansieringen av investeringarna och på det sättet minska sitt upplåningsbehov, vilket också begränsar den kommunala konsumtionen och ger en välkommen förbättring på vår lånemarknad.

Herr talman! Jag kan instämma med Pär Granstedt när det gäller skattekraften. Men vad säger Pär Granstedt om kommuner som bygger för många lägenheter? Jag menar inte sådana kommuner som bygger någon procent för mycket. Jag tänker på kommuner som byggt så många lägenheter att fortfarande ett stort antal lägenheter står tomma och out hyrda. Grundar det sig inte på felaktiga bedömningar? Grundar det sig inte på felaktiga beslut? Det är vad jag menar med orsaker där det är frågan om utomkommunala orsaker. Jag vill än en gång slå fast att om vi skall få ordning på landets ekonomi måste vi också få ordning på kommunernas ekonomi. Vi måste få ordning på ekonomin i allt det som uppbär vårt samhälle. Alla måste hjälpa till att hushålla med resurserna. Därför är det litet märkligt att vi inför ett system som medverkar till expansion av verksamheten, i det här fallet kommunernas. Det vill jag inte medverka till.
Herr talman! Herr Wennerfors håller med mig om skattekraften och det tycker jag är mycket roligt att höra. Det är nämligen skattekraften som det här handlar om och ingenting annat. Nu undrar herr Wennerfors om det inte är felaktiga beslut som gör att man bygger för många lägenheter. Jo visst är det det. Men, Alf Wennerfors, för många lägenheter leder inte till försämrad skattekraft, påverkar över huvud taget inte skattekraften. Därför är frågan om för många lägenheter ganska irrelevant i det här sammanhanget. Herr Wennerfors uttalar sig allmänt om att vi måste dra åt svångremmen och hushålla. Det är naturligtvis alldeles riktigt. Men här är det inte fråga om någon allmän expansion av det kommunala utgiftsutrymmet, utan det är en omfördelning från rika kommuner till fattiga kommuner, och det tycker jag är en mycket god åtgärd i snåla tider.

Herr talman! Vad jag på grund av gällande regler för replikväxling inte kunde säga till Bengt Kindbom tidigare vill jag framföra nu. Bengt Kindbom trodde tydligen att han kom på en finurlig förklaring beträffande gången av det här ärendet genom att säga att kommunalekonomiska utredningen inte har lagt fram något förslag om inomregional skatteutjämning. Men då måste han medvetet förtiga eller låtsas glömma att utredningen blev överkörd av kommunministern, som kom med sitt förslag innan utredningen hade hunnit ta ställning till frågan om inomregional skatteutjämning. Man kan t.o.m. påstå att just det sättet att hantera frågan försvårade en samordning av det statliga skatteutjämningssystemet och andra åtgärder som kan vara motiverade när det gäller Stockholmsregionen. Det avgörande måste väl ändå vara om man når fram — som det brukar heta på centerpartihåll — med det statliga skatteutjämningssystemet eller om man måste vidta andra åtgärder, och vilka åtgärder man i så fall skall komplettera skatteutjämningssystemet med. Det förslag som nu har lagts fram innebär inte någon bra metod. Jag vill i det sammanhanget erinra om att hyresgäströrelsen har beskrivit reformen så att de som bor sämst och tjänar minst får betala den. Det ligger kanske en hel del sanning i den värderingen. Den bästa metoden borde vara att få en utjämning till stånd via det statliga skatteutjämningssystemet, och framför allt att ta upp frågorna i ett sammanhang — det måste vara riktigare. Men för Bengt Kindbom spelar det tydligen ingen roll om skatteskillnaden mellan två kommuner är 6-7 kr., inte heller om det gäller Lysekil och Danderyd eller Norrköping och Danderyd, bara det är tillräckligt många mil mellan kommunkontoren. Jag tycker det är viktigt att skatteutjämningssystemet utjämnar skillnaderna mellan kommuner i olika delar av landet. Då når man ett riktigt resultat. Jag vill slutligen vända mig till Pär Granstedt. Han lyckades röra till det för sig när han påstod att ökad statsbidragsgivning till de fattiga kommunerna skulle drabba andra fattiga kommuner. Det resonemanget får Pär Granstedt försöka klara ut i första hand för sig själv. Kan resonemanget möjligen vara en ny sorts argumentation från centerpartiet för att också svika de många gånger uttalade vallöftena att man skall öka statsbidragsgivningen till kommunerna och ändra kostnadsfördelningen?
Herr talman! Till herr Berndtson vill jag säga att vi självfallet skall gå vidare på den statliga vägen. Men det behövdes ju nu särskilda åtgärder, eftersom man i utredningsförslaget inte uppnått den fullständiga utjämning som jag tidigare sade att man måste komma fram till innan man kan diskutera begränsningen. Utskottet har därför föreslagit åtgärder för att lösa även det akuta problemet inom Stockholms län. Det jag sade om att utredningen inte lagt fram något förslag får ses mot den bakgrunden att med det yrkande som vpk hade i sin motion skulle ingenting hända på det här området.
Herr talman! Det här förslaget innebär att kostnaderna för att lösa t.ex. Botkyrkas problem i huvudsak åvilar Stockholms län, som totalt sett har den högsta skattekraften av alla län i landet. Men herr Berndtson vill absolut att även exempelvis Värmlandskommuner med en betydligt lägre skattekraft än Botkyrkas skall via statsskatten vara med och klara Botkyrkas problem.

Herr talman! Vi skall i dag ta ställning till om vi för femte gången skall förlänga en lag — spaningslagen, som terroristlagens efterträdare heter — som är ett unikt avsteg från de rättsprinciper som präglar svensk lagstiftning i övrigt. Lagen är så speciell att riksdagen inte velat göra den permanent utan i stället förlängt den år för år. Skall vi förlänga den ytterligare ett år så börjar den få karaktären av permanent lag — och det är allvarligt. Jag tror att vi alla här i riksdagen är ense om en sak: terroristdåd måste förebyggas och fördömas. En våg av terrorism som svept över världen har drabbat hundratals oskyldiga människor. Metoderna vid t.ex. massakern på Lodflygplatsen eller morden och kidnappningarna i Västtyskland har vittnat om grymhet och känslolöshet. Låt oss vara överens om detta. I Sverige har vi i syfte att komma åt terrorismen stiftat en särskild lag, terroristlagen eller spaningslagen. Den lagen har varit ineffektiv och strider dessutom mot de rättssamhällets principer som lagen är satt att värna. Den ursprungliga terroristlagen från 1973 var unik i svensk rättshistoria genom att den frångick principen om individuell ansvarighet för brott. Lagen har flera gånger modifierats och väsentliga förbättringar har åstadkommits. Ändå kvarstår allvarliga invändningar mot den. För det första räcker det med att det skall ”vara av betydelse för att utröna huruvida en organisation — —— planlägger eller förbereder gärning som innebär våld, hot eller tvång för politiska syften” för att bl.a. husrannsakan skall kunna tillgripas. Detta innebär att en människa kan utsättas för husrannsakan utan att vara misstänkt för något speciellt brott. Det räcker med att polisen vill få reda på om en organisation som personen är med i eventuellt planerar något brottsligt. Just här ligger själva kärnpunkten. Om en människa är misstänkt för att planera ett grovt brott — ja, då får förundersökning och spaning ske i enlighet med brottsbalken. Då behövs inte spaningslagen. Det är först när man vill t.ex. avlyssna telefonen hos någon som inte är misstänkt för ett bestämt brott som terroristlagen kommer in. Genom att vara aktiv medlem i en organisation där andra — kanske i andra länder — begått terroristhandlingar, så kan en människa utsättas för telefonavlyssning. För en liberal borde det vara tämligen självklart att värna om att ingen skall få sin integritet kränkt eller utsättas för husrannsaken eller telefonavlyssning, utan att vara misstänkt för ett brott. Den andra allvarliga invändningen mot terroristlagen är att den enbart riktar sig mot utlänningar. Om man vill förhindra terrorism — och det bör man försöka göra — då måste åtgärderna gälla alla terrorister, oavsett om de är svenskar eller utlänningar. En lag som utgår från att svenska medborgare aldrig är terrorister är ett slag i luften. Just detta har ju det senaste årets händelser visat. Än allvarligare är att lagen — ensam i svensk lagstiftning — skiljer ut svenskar från utlänningar och sätter vissa utlänningar under en speciallag. Det moment av diskriminering mot utländska medborgare som spaningslagen innebär genom de olika reglerna för svenskar och utlänningar har också väckt oro i invandrarkretsar i Sverige. Det är ingen slump att varken socialstyrelsen eller invandrarverket velat tillstyrka lagen. Den svenska terroristlagen har inte varit effektiv. Under dess existens har det svåraste terroristdådet i Sverige — ockupationen av den västtyska Stockholmsambassaden — ägt rum. Det är betecknande att när ambas = Nr 55 saddramat utspelades Baader-Meinhof-ligan inte fanns med i regeringens förteckning över organisationer som omfattas av terroristlagen. I samband med den aktuella terroristaffären har inte spaningslagen steg a använts en enda gång. Ingen kan använda vårens händelser som argument = Fortsatt giltighet av för en förlängning av spaningslagen. spaningslagen De medborgerliga rättigheterna måste ha ett starkt skydd — och ett skydd som inte bara fungerar i fred och trygghet, utan också i framtida krissituationer. I ett eventuellt framtida krisläge kan det tänkas att krav reses på diskriminerande lagstiftning med hänsyn till organisationstillhörighet. Det kan också tänkas att det framläggs förslag om telefonavlyssning utan misstanke om brott. Om det då redan tidigare finns lagar av den typen, skulle det sannolikt vara svårare att stoppa sådana förslag. Därför måste vi ge de medborgerliga frioch rättigheterna ett starkt skydd, och därför måste vi ständigt slå vakt om grundläggande rättsprinciper till skydd för individens integritet. Herr talman! Jag yrkar bifall till motionen 72 och därmed avslag på regeringens proposition om en förlängning av spaningslagen.

Herr talman! Särskilda spaningslagen ingår i det lagkomplex som har brukat sammanfattas under beteckningen terroristlagen. Detta lagkomplex är en erkänd undantagslag. Även lagens anhängare erkänner att den har undantagskaraktär, dvs. att den eftersätter sådana rättsprinciper som annars normalt under fredliga samhälleliga förhållanden måste upprätthållas. På grund av detta erkännande och detta delvis dåliga samvete samt inför kritiken mot lagen har riksdag och regering föreslagit vissa modifikationer i detta lagkomplex, och företrädare för regeringen har avgivit vissa löften inför riksdagen om garantier under vilka denna undantagslag skall tillämpas. Det är alltså inte nog med att man har en lag med undantagskaraktär, utan man har också avgivit löften och fattat beslut som i verkligheten inte följs. Det har nämligen sagts här i riksdagen, och även fattats beslut härom, att principen om indirekt skuld — guilt by association, som termen lyder — inte skall tillämpas. Det var en modifikation av terroristlagen. Men detta stämmer inte. Dessa påståenden är icke sanna. Detta beslut följs inte. Indirekt skuld tillämpas fortfarande, och jag kommer att visa detta i en rad frågor som jag strax skall ta upp. Som svar på en interpellation, ställd under den förra regeringens senare tid, har det sagts att de uppgifter, anklagelser och misstankar som framförts i ett ärende som väckts enligt denna lag skall redovisas för den misstänkte utlänningen, så att han eller hon kan bemöta dem. Detta är inte heller sant. Det är lögnaktigt när man påstår någonting sådant, därför att flera uppgifter i en rad fall har varit av den karaktären att de antingen icke redovisats för den misstänkte eller att de redovisats 149 i en sådan form att de i praktiken varit omöjliga att bemöta. Det gäller t.ex. när man vid ett vittnesmål inte anger vem som har avgivit vittnesmålet. Då kan inte den som har avgivit vittnesmålet kallas till förhör, och den misstänkte har inte möjlighet att genom sitt juridiska ombud ställa frågor till vederbörande. Det är ytterst allvarligt att man på detta sätt har fört riksdagen och offentligheten bakom ljuset och i verkligheten tillämpar lagen på ett sätt som egentligen inte är tillåtet. Men det är typiskt i denna rättshärva att man påstår saker och ting offentligt för att sedan göra någonting annat. Har man en gång introducerat laglösheten i svensk förvaltning kan den också breda ut sig och användas för att krypa förbi de löften, beslut och garantier som riksdag och regering senare utfärdar eller påstår sig utfärda. Vad man kan anmärka mot denna typ av lagar är, att de inte bara på detta sätt skapar ett osäkert rättstillstånd utan också att ju osäkrare detta rättstillstånd är, desto ineffektivare blir också lagen och desto mindre blir det syfte fyllt, för vilket lagen en gång påstås ha införts. När vi behandlade denna fråga förra gången sade vi från vpk ungefär så här, och uttryckte därmed både vår principiella och vår praktiska ställning: Rätten är och skall vara en och odelbar. Den får inte gälla i lägre grad för vissa människor än för andra. Denna rättens odelbarhet är inte bara en förutsättning för rättsstatliga förhållanden utan det är också — vilket man inte alltid understryker — en förutsättning för en verkligt effektiv brottsbekämpning. Ty dålig bevisföring, okontrollerbara uppgifter, från exempelvis utländska säkerhetstjänster, eller falska och konstruerade bevis leder ju i verkligheten inte till att brott kan bekämpas eller förebyggas. De leder i själva verket till motsatsen — att oskyldiga drabbas — medan många gånger de få verkliga terrorister som finns och som naturligtvis skall bekämpas kan slippa ur nätet under skydd av osäkerhetens och olaglighetens dimridå. Ett intelligent och effektivt hindrande av terrorism underlättas i själva verket av en strikt uppgiftskontroll och krav på hög sanningshalt. Därför är terroristlagens lagkomplex något annat än vad det utger sig för att vara, och därför bör det i sina olika delar också bort. Låt mig med detta som utgångspunkt, herr talman, sluta mitt anförande med att ställa nio konkreta frågor av principiell och praktisk rättslig betydelse samt av relevans för bedömningen av den här lagstiftningen. Låt mig passa på att ställa dem till det ansvariga statsrådet, som har visat vilken betydelse ändå denna fråga har genom att nu närvara i kammaren. De nio delfrågorna är följande: 1. I ett fall, som föranledde utvisning enligt terroristlagen, anfördes som belastande för den misstänkte att man i en utländsk tidning hade omtalat att en internationellt känd terrorist hade besökt en villa i Stock holm och att denna osökt, som det hette, förde tanken till den misstänktes - Nr 55 bostad. Anser statsrådet Ullsten att den typen av resonemang innebär en tillfredsställande form av indiciebevisning? ök sie or SKR 2. I ett annat fall, som också föranledde utvisning, anfördes som bevis = Fortsatt giltighet av på misstanke mot den anklagade eller den misstänkte att hustrun till spaningslagen en känd terrorist hade gått på samma universitetskurs som den anklagade. Min fråga är: Anser statsrådet Ullsten att det är riktigt av polisen att anföra den typen av omständigheter, som ju är ett klart bevis på indirekt skuld och irrelevant samband? Anser han att det är korrekt och rättsligt tillfredsställande att klassificera detta som styrkande av misstanke? 3. I ett flertal fall, där man har misstänkt personer för att förbereda terrordåd, har man för att stärka misstanken anfört att de vid vissa tider skulle ha vistats på vissa platser. De har aldrig fått reda på vid vilka tider de skulle ha vistats på de platser som angivits för att styrka misstanken mot dem. Hur får herr Ullsten detta att gå ihop? Å ena sidan säger regeringen att de misstänkta skall få ta del av och kunna bemöta alla misstankar och uppgifter. Å andra sidan redovisar man uppgifter i denna obestämda form, uppgifter som är fullständigt omöjliga för någon människa att bemöta. 4. I ett fall som handlagts enligt ifrågavarande lag har man anfört uppgifter beträffande vilka man har vägrat att uppge sagesman för den misstänkte. Man har sagt att uppgifterna kommer från ”en trovärdig men känslig källa”. Jag frågar herr Ullsten: Hur i all världen skall man kunna bemöta en uppgift om vilken man inte vet varifrån den kommer, bara att den kommer från ”en trovärdig men känslig källa”? 5. I fall som har handlagts enligt denna lag har man anfört såsom en belastande omständighet mot de misstänkta att de har träffat eller umgåtts med en internationellt känd japansk Vietnamaktivist, doktor Takahashi. Det har påståtts i akter och handlingar att denne Takahashi är en känd rödarmist. Denna uppgift kommer från den franska säkerhetstjänsten. Vi vet att uppgiften är lögnaktig. Takahashi har ingen beröring med Röda armén och har aldrig haft det. Han efterspanas inte av några japanska myndigheter av det skälet. Jag frågar herr Ullsten: Hur kan förbindelsen med denne Takahashi användas såsom en belastning för personer som i Sverige är misstänkta enligt den aktuella lagen? 6. Uppgifter från utländska säkerhetstjänster, speciellt den franska Såreté, har i flera fall använts såsom tungt vägande bevisning gentemot misstänkta enligt denna lag. Franska Säreté är ökänd för sin antidemokratiska aktivitet och för sin tidigare inblandning i statskuppsplaner — någonting som den f. ö. delar med den italienska och västtyska säkerhetstjänsten. Den sistnämnda har ju deltagit i förberedelsen för den s.k. Rosa dei venti-planen, en fascistisk kupplan, som skulle sättas i kraft i Italien under 1960-talet. Jag frågar: Anser herr Ullsten att säkerhetstjänster av denna karaktär och med denna politiska inriktning — jag skulle vilja säga terroristiska inriktning — är lämpliga baskällor för de svenska 151 myndigheterna när det gäller att samla misstankar och belastande uppgifter mot anklagade här i Sverige? 7. Om den nyligen i samband med Kröcheraffären utvisade Alan Hunter verkligen är terrorist och har deltagit i sådan här verksamhet, är han naturligtvis farlig och bör bekämpas, också enligt oss som är motståndare till lagen. Om han nu är det, vad vann herr Ullsten på att utvisa honom till ett annat land, där han såvitt jag vet lever i högönsklig välmåga och frihet? Herr Ullsten vann bara att Hunter kunde fortsätta sin terroristiska verksamhet. Om Hunter nu var oskyldig, vilken skada har herr Ullsten då åstadkommit mot en oskyldig människa som utan att ha möjlighet till appell eller motbevisning för resten av livet stämplas för misstanke om att vara terrorist? 8. Det har varit rätt gott om utvisningar i samband med den s.k. Kröcherhärvan. De verkliga terroristerna, som är välkända och organiserade i sammanslutningar av terroristisk karaktär, de s.k. Ustasjamännen, har också varit misstänkta enligt denna lag. Men mig veterligt lever de flesta av dem i högönsklig välmåga här i Sverige. Man har i sådana fall valt lösningen att utsätta dem för vissa kontroller. Hade det inte varit skäl i att tillämpa samma förfarande gentemot flera av de personer som man nu har utvisat, i synnerhet som dessa personer har ett mycket löst — och i några fall förmodligen inget alls! — samband med den s.k. Kröscheraffären? 9.

Med detta, herr talman, vill jag yrka bifall till vpk-motionen 106.

Herr talman! Jörn Svenssons anförande och framför allt hans nio frågor ger mig anledning påpeka att det ärende som vi behandlar är frågan om fortsatt giltighet av lagen om tvångsåtgärder i spaningssyfte i vissa fall jämte motioner. Jörn Svensson räknade upp nio fall av viss karaktär. Går vi till handlingarna i ärendet, kan vi konstatera att spaningslagen under det senaste året icke har tillämpats och, om jag inte minns fel, under det föregående året bara tillämpats i två fall. Vad Jörn Svensson har sagt har sålunda inget samband med den lag som vi i dag och just nu behandlar. Detta framgick också av hans anförande, där han vid flera tillfällen talade om ”de här lagarna” och mycket obestämt rörde sig med uttrycket ”lagen som det gäller”. Men det var inte denna lagstiftning, den som vi behandlar nu, som han tog upp i sitt anförande. I övrigt kände jag igen både Olle Wästbergs anförande och Jörn Svens sons anförande från förra gången riksdagen behandlade detta ärende. Nr 55 Den filosofi som de företrädde underkände ju riksdagen då med mycket stor majoritet. Jag tycker inte att så begåvade herrar borde upprepa gamla argument som har underkänts! are Hade de däremot gått in på någonting som man kan ta ut ur det fö = Fortsatt giltighet av religgande ärendet, t.ex. genom att säga att lagstiftningen inte har an = spaningslagen vänts under det senaste året, och utifrån det förhållandet sedan försökt bygga upp en motivering, hade jag möjligtvis kunna förstå dem. Men jag hade inte accepterat det hela ändå, helt enkelt av den anledningen att förhållandena ute i världen och i vårt eget land icke är så fridfulla att man kan avstå från en lagstiftning som är inriktad på att skydda svenska medborgare och vårt land från terroristisk verksamhet. Herr Ullsten har kanske andra synpunkter på de nio frågorna.

Herr talman! Bertil Lidgard är advokat till yrket. Med risk för att vara en smula oförskämd vill jag säga: Det märks fuller väl. Och jag tvivlar inte efter detta på att han är en mycket duktig advokat när det gäller att försvara bovar inför rätt, även om nu boven i dag råkar vara regeringen. Samtidigt måste jag som parlamentariker säga att jag skäms litet grand över det billiga sätt på vilket herr Lidgard försöker avfärda den här frågan. Han försöker nu göra gällande att det jag anfört av exempel på misstankar av typ som är i svang när fall enligt dessa lagar behandlas skulle vara irrelevant för dagens frågeställning. Men herr Lidgard måste ju mycket väl veta att det är just denna typ av misstankar som kan föranleda att man mot människor sätter in åtgärder som finns i den lag vi nu diskuterar. Om herr Lidgard varit en advokat med känsla för de principiella rättsfrågornas betydelse borde han — i stället för att krypa undan på det här sättet — ha gått in för att seriöst diskutera de principfrågor jag försökt väcka genom dessa som jag tycker ganska upprörande exempel på hur misstankar kan föranleda ingripanden mot människor. Att jag upprepar synpunkter och argument, herr Lidgard, beror faktiskt på att jag tycker att jag aldrig fått några ordentliga svar på dem. Och jag kommer att upprepa dem till dess herr Lidgard eller någon annan talesman för den för dessa beslut ansvariga majoriteten svarar ordentligt, om de anser att det är korrekt att tillämpa indirekt skuld fastän de själva röstat för en ändring av lagen enligt vilken indirekt skuld inte skall tilllämpas. Anser ni att det är korrekt att tillämpa en rättspraxis som ni själva sagt inte får tillämpas och som regeringens representanter lovat att inte tillämpa? Svara mig på dessa frågor någon gång, herr Lidgard eller någon annan talesman för majoriteten, så skall jag sedan, när jag fått ordentliga svar, sluta att ställa dessa frågor.

Herr talman! Jag kommer bara med gamla argument, säger Bertil Lidgard. Vad är det då för argument? Det är att ingen skall få bli utsatt för spaningsåtgärder, t.ex. telefonavlyssning, utan att vara misstänkt för ett speciellt brott. Det är att vi inte skall ha en lag som innehåller moment av specialbehandling av utlänningar. Det är att vi skall ha en lagstiftning som kan hålla också i krislägen och inte missbrukas då. Detta är gamla argument — gamla som liberalismen. Men de håller. Sedan förra året har det hänt något viktigt. Vi har haft en allvarlig terroristaffär i Sverige. Men trots detta har denna lag inte tillämpats — inte under hela året. Inte nog med att lagen strider mot grundläggande rättssäkerhetskrav — den är alltså dessutom ineffektiv.

Herr talman! Det är naturligtvis inget fel på att argumenten är gamla eller har framförts tidigare. Men det blir litet onyttigt i debatten här i kammaren när riksdagen haft tillfälle att ta ställning till dessa argument tidigare och inte accepterat dem.
Herr talman! Nu måste jag säga att jag i ännu högre grad skäms över att en jurist kan uttala sig på det sättet. Det senaste uttalandet tyder på att herr Lidgard inte har uppfattat det grundläggande att denna lag är av den karaktären att den skall omprövas förutsättningslöst och på nytt varje år. Då måste man också ha en ny och förutsättningslös diskussion. Då kan man inte åberopa att riksdagen förra året röstade ner opponenterna. I så fall kunde ju herr Lidgard i själva verket ha ansett att lagen borde göras permanent för all evighet — och det är kanske det han vill.
Herr talman! Det skulle i och för sig vara tämligen revolutionerande för riksdagens debatter om det blev förbud på att upprepa argument som tidigare anförts. Men det väsentliga är att vi nu för femte gången skall ompröva en lag som har tillfällighetskaraktär, just därför att den anses bryta mot de rättsprinciper som vi tidigare ansett vara mycket viktiga. Då måste vi också lägga ner oerhört mycket omsorg på argumenten i debatten kring en förnyelse av lagen. Jag kan inte riktigt se att Bertil Lidgard lägger ner den omsorgen i sin argumentering.
Herr talman! Jag gav redan i mitt första anförande skälet till att lagen skulle förnyas, nämligen att vi inte lever i en så lugn, trygg och fridfull värld att man kan avstå från att ha det skydd för det svenska samhället som spaningslagen utgör.
Herr talman! Jag hade tänkt att jag bara skulle lyssna till den här debatten, men när nu Jörn Svensson ställer inte mindre än nio frågor, direkt adresserade till mig, kanske det ändå är honnett att svara på de frågorna. Emellertid vill jag börja med att understryka det påpekande som Bertil Lidgard gjorde i debatten nyss, nämligen att det är spaningslagen vi diskuterar. Det är alltså inte utlänningslagens s.k. terroristparagrafer, som har diskuterats i en tidigare debatt, och det är ännu mindre den s.k. terroristlagen, vilken är avskaffad. Vad vi diskuterar är alltså spaningslagen. Den är tillämplig bara i ytterst exklusiva situationer.

I det läget har vi alltså möjligheten att ställa personen i fråga under särskild observation. Det är bara för dessa fall som spaningslagen är tillämplig. Man kan alltså säga att för att någon person skall kunna utsättas för den typ av åtgärd som spaningslagen medger måste vederbörande dessförinnan ha gjort sig skyldig till någonting som föranlett utvisning enligt utlänningslagens terroristparagrafer. Följaktligen kan spaningslagen bara gälla utländska medborgare, helt enkelt av det skälet att det bara är utländska medborgare som omfattas av utlänningslagen. Jörn Svensson tog upp flera enskilda fall och ville att jag skulle kommentera varför man hade använt de och de beläggen för åtgärder gentemot de personer som det gällde. Jag utgår ifrån att Jörn Svensson inser att jag inte kan kommentera de uppgifterna. Jag vet inte varifrån Jörn Svensson har fått dem. De torde vara hämtade från material som rimligen borde vara hemligt. Det är i varje fall inte min stil att bryta mot de sekretessbestämmelser som alla som får del av sådana handlingar faktiskt har att rätta sig efter. Men låt mig därför bara rent principiellt kommentera några av de påståenden som Jörn Svensson gjorde.

För det första rör Jörn Svensson ihop två helt skilda saker. Han rör ihop begreppet indiciebevis och principen om den indirekta bevisföringen. Det är det första misstaget som Jörn Svensson gör. För det andra kan de bestämmelserna i dag inte tillämpas på personer bara därför att de t.ex. har anslutning till organisationer som är uppsatta på listan över terrorligor och motsvarande. Om ett sådant samröre skall kunna åberopas för att en person skall bli avvisad eller utvisad som terrorist, måste det vara fråga om någon som har en ledande ställning i sådan organisation — eller en person som man på goda grunder kan misstänka själv är inbegripen i planeringen av terroristdåd eller som tidigare har gjort sig skyldig till terroristdåd. Det är bara i sådana fall som utlänningslagen — som vi egentligen inte diskuterar — är tillämplig. Sedan insinuerar Jörn Svensson att vi skulle bygga våra beslut i regeringen på uppgifter som vi får från vad Jörn Svensson betecknar som mer eller mindre obskyra säkerhetstjänster runt om i världen. Det är inte på det viset. Det är självklart att den svenska polisen samarbetar med poliser i andra länder. Gjorde den inte det skulle den inte fullgöra sina uppgifter på ett effektivt sätt enligt de riktlinjer som statsmakterna har gett den. Men det är samtidigt fullständigt klart att när regeringen tar ställning i ett utvisningsfall är det en hel rad uppgifter som ligger till grund för sådana beslut. Självfallet finns bland de uppgifterna polisens rapporter om vad som faktiskt har hänt. Där finns också utskrift av de förhör som gjorts med de inblandade personerna. Till detta kommer inlagan från det juridiska ombudet. Självfallet finns också möjligheter för mig och andra som agerar i sådana här fall att ställa kompletterande frågor för att få saker och ting ordentligt belysta. Det är t.ex. inte på det viset att vi noterar att den franska polistjänsten har sagt någonting om en viss person, och så blir han omedelbart utvisad av svenska regeringen. Det är en karikatyr som är för grov för att vara effektiv ens för de demagogiska syften som Jörn Svensson är ute i. Däremot har Jörn Svensson en liten poäng när han ställer frågan: Var det någon mening med att utvisa den aktuelle brittiske medborgaren, som nu går fri? Detta visar naturligtvis på en svaghet i förfarandet. Jag har därför vid ett par tillfällen också sagt att det vore önskvärt om man kunde få till stånd en sådan ordning att det land i vilket en utvisad hör hemma kunde ställa vederbörande inför rätta. Men exempelvis den brittiska lagstiftningen medger inte att någon ställs inför rätta för gärningar som begåtts i annat land. Därför uppstår den här i och för sig inte särskilt önskvärda situationen. Låt mig till sist bara säga, herr talman, att jag inte tycker att terroristlagstiftningen är någonting som vi har anledning att glädja oss åt. Men vi har ännu mindre anledning att glädja oss åt terrorismen, och så länge den finns tvingas vi tyvärr också ha den här typen av lagar.

Herr talman! Jag skall väl tacka för svaret på frågorna. Jag vill dock notera att de två sista leden i herr Ullstens anförande på ett även för denna kammares förhållanden ytterst elegant sätt slår ihjäl varandra. Om man erkänner att lagen i ett mycket bestämt och uppmärksammat fall har gett helt otillfredsställande resultat, att man inte har något som helst skydd mot någon terrorism, och samtidigt åberopar att den är nödvändig för att skydda oss mot terrorismen, då har man ju begått en ganska grundlig logisk kullerbytta. Men jag skall hålla herr Ullsten räkning för att han var ärlig nog att öppet besvara frågan om Alan Hunter. Med det har han faktiskt visat på den tveksamhet som varje klok människa måste känna inför denna typ av lagar. Det hade, som väl herr Ullsten själv antyder, varit bättre — Nr 55 att låta Alan Hunter svara i en normal straffprocess och döma honom eller frikänna honom, så hade den saken varit klar. Då hade man uppnått det skydd som man hade behövt därest han varit skyldig, och man hade. LL undgått skammen att drabba en oskyldig, därest han hade varit oskyldig. = Fortsatt giltighet av Nu har man uppnått varken det ena eller det andra, och det är typiskt — spaningslagen för denna sorts undantagslagar. Som alla högt uppsatta personer försöker herr Ullsten tillämpa den klassiska tekniken mot opponenter av lägre rang och dignitet, nämligen att påstå att de inte riktigt vet vad de pratar om, att de blandar ihop saker och ting — att jag blandar ihop indiciebevisning med frågan om indirekt skuld, ”guilt by association”. Det gör jag nu inte. Jag har mycket väl klart för mig vilka typer av misstankar som jag här har anfört exempel på.

Misstanken knyts alltså inte till den misstänkte själv utan till en släkting, som i sin tur har haft ett fullständigt irrelevant samband med en terrorist — eller en person som misstänks för att vara terrorist. Sedan fick jag inte svar på den fråga som gällde huruvida herr Ullsten anser att det är en tillfredsställande ordning att en misstänkt får sig förelagd en uppgift som kommer från en s.k. trovärdig men hemlig källa. Om nu handlingarna skall vara hemligstämplade, varför kan då inte den misstänkte få ta del av varifrån uppgiften kommer och vad den egentligen avser i tid och rum? Jag kan inte se att detta är en tillfredsställande rättssäkerhet, och jag förmodar att inte heller herr Ullsten, om han är uppriktig, anser det. Slutligen till frågan om den utländska säkerhetstjänsten. Det är klart att om det finns brister i rättsförhållandena i andra länder så behöver man för den skull inte utdöma alla uppgifter som kommer från och allt samarbete som förekommer med säkerhetstjänsterna i de länderna. Men anledningen till att jag här har tagit upp denna fråga är att uppgifter från utländsk säkerhetstjänst, framför allt det franska Säreté, uppenbarligen har vägt synnerligen tungt i ett par uppmärksammade utvisningsfall.

Kan man lita på uppgifter från en så korrupt organisation? Att en polismakt är konservativ eller reaktionär till sin inriktning är ju ganska vanligt, men här 157 handlar det alltså om en organisation som varit inblandad i grova olagligheter. Då bör man väl ändå ställa sig tveksam till en lagstiftning som under så bristande kontroll som nu är fallet tillåter att avgörande bevisvärde fästes vid uppgifter och anklagelser som kommer till Sverige från denna franska säkerhetstjänst.

Herr talman! Jag konstaterar att Ola Ullsten först påpekar att den gamla terroristlagen har avskaffats och numera heter spaningslagen, för att i nästa andetag själv tala om den nuvarande terroristlagstiftningen. Att den ursprungliga terroristlagen har splittrats upp i två lagkomplex förändrar inte den grundläggande kritiken mot terroristlagstiftningen. Visst har det skett förbättringar från 1973 års ursprungliga terroristlag, men de förbättringarna har också inneburit att lagen har blivit än mindre effektiv. Inte ens den riksåklagare som regeringen i dag utsett till ny rikspolischef har ansett att den nuvarande spaningslagen ökar förutsättningarna att förebygga terrorism utöver de möjligheter som vår ordinarie lagstiftning ger. Låt oss se hur det förhåller sig i praktiken! Låt oss ta flygplanskapningar — ett av de vanligaste terroristdåden. Antingen är en person misstänkt för att förbereda flygplanskapning, och då har ärendet nått förundersökningsstadiet. Då kan han redan i dag enligt brottsbalken utsättas för t.ex. telefonavlyssning. Eller också är denne person inte alls misstänkt för att vilja kapa något plan, och då vore det horribelt att sätta in telefonavlyssning. Om man vill behålla lagens praktik, då är lagen ineffektiv och kan avskaffas. Men är det lagens teori man är ute efter, då accepterar man en lag som avviker från de rättsprinciper som hittills har varit vägledande för svensk lagstiftning.
Herr talman! Det är klart att vi kan göra oss av med terroristlagstiftningen, men därmed gör vi oss också av med en någorlunda effektiv metod att bekämpa terrorism. När vi talar om utlänningslagstiftningen gäller det inte så mycket lagens utformning som om vi skall ha en lagstiftning som ger oss en möjlighet att utvisa personer som vi på goda grunder kan anta vara terrorister. Det är det debatten egentligen gäller. Jörn Svensson menade att exemplet Alan Hunter skulle vara belysande för hur meningslös lagen är — jag antar att han då syftar på den lag som denna debatt gäller, nämligen spaningslagen. Det är bara det att spaningslagen inte har tillämpats i fallet Alan Hunter. Om vi hade fattat beslut om utvisning men inte verkställt det utan han hade gått omkring här i Sverige, då hade vi kunnat använda spaningslagen för att med dess hjälp övervaka honom. Men det har vi alltså inte gjort. Det är ett helt annat problem som Jörn Svensson tar upp när han diskuterar denne brittiske medborgare, nämligen lagstiftningen i ett annat land, i England. Sedan är det faktiskt på det sättet, Jörn Svensson, att ni gör er skyldig — Nr 55 till en total sammanblandning av indiciebevisning och begreppet guilt by association. Vi kan inte utvisa någon därför att maken till vederbörande råkar studera psykologi på samma kurs som en som är känd = för terrorism. Vi kan inte heller utvisa någon för att vederbörande har = Fortsatt giltighet av sagt det ena eller det andra enligt en tidningsuppgift. Vi kan över huvud = spaningslagen taget inte utvisa någon på några av de grunder som Jörn Svensson nämnde i sin långa rad av frågor. Däremot är det möjligt att olika bitar av den typ som Jörn Svensson gav exempel på kan ingå i en indiciekedja med någon sorts relevans för en utredning. Men principen guilt by association kan inte användas som utvisningsgrund eftersom det krävs ett personligt rekvisit för utvisning. Vi kan t.ex. utvisa människor bara om de har en ledande ställning i en erkänd terroristorganisation eller om vi har konkreta skäl att anta att de kommer att begå terrorhandlingar här i riket. Det är inte heller på det sättet att vi kan nöja oss med en rapport där det står att det och det har sagts av en trovärdig källa. Vi måste gå vidare och kolla om denna källa är trovärdig eller inte. Allt det material som står till förfogande för regeringen i sådana här fall ställs också till de juridiska ombudens förfogande och därmed till förfogande för de människor som utvisningsbeslutet gäller.
Herr talman! Det är litet tröttsamt att behöva påminna herr Ullsten om att det senaste han sade uppenbarligen inte kan vara riktigt. Om man ställer till förfogande för en anklagad eller dennes juridiska ombud en uppgift som kommer från en anonym person, vilken den anklagade och det juridiska ombudet aldrig får se, och som avser förhållandena vid en tidpunkt som av polisen icke närmare preciseras, hur i all världen skall man då kunna säga att det blir någonting kvar av den anklagades rätt att försvara sig? Och ändå erkänner herr Ullsten själv att sådana omständigheter mycket väl kan ingå i den indiciekedja som leder till långtgående ingripanden mot människor. Sist och slutligen: Herr Ullsten säger att visst kan vi göra oss av med terroristlagstiftningen, men då mister vi ett viktigt skydd. Jag skulle, som jag har gjort tidigare, vilja hävda att raka motsatsen är fallet.

Herr talman! Enligt all vedertagen praxis borde jag nu stå här och vara tacksam över den positiva skrivningen i utskottsbetänkandet. Men några positiva skrivningar lär inte minska den ekonomiska brottsligheten i det här landet. Jag finner det oerhört beklagligt att utskottet inte låter dessa skrivningar leda till några krav på regeringen. Utskottet håller med om allt och bekräftar alla uppgifter i motionen om hur allvarlig den här typen av brottslighet är. Trots det blir slutsatsen att man inte ens anser sig nödsakad att ge regeringen till känna sina uppfattningar om vad som måste göras. När vi skrev den här motionen för snart ett år sedan hade vi tänkt precisera våra förslag till åtgärder i en lång rad punkter. Vi tvingades avstå från detta av konstitutionella skäl — hur konstigt det nu än kan — Nr 55 låta. Skälet är inte utan intresse. Det visade sig nämligen att en sådan åtgärd skulle ha medfört att motionen måste behandlas i praktiskt taget alla = utskott i denna riksdag. Den ekonomiska brottsligheten är av den ka Åtgärder mot den raktären att den ingriper på så många områden i samhällslivet att åtgärder — ekonomiska mot den sorterar under de flesta departement. brottsligheten Ett av problemen är att samhället och de brottsbekämpande institutionerna inte är organiserade på ett sådant sätt, att det finns någon myndighet som har överblick över hela fältet och kan åstadkomma samordnade insatser mot den organiserade och ekonomiska brottsligheten. Det var skälet till att vi till slut valde att ställa krav på en utredning. Nu har utvecklingen sedan vi skrev motionen varit sådan att vi inte ens själva ämnar yrka bifall till motionen. Men jag är så missnöjd med justitieutskottets behandling av denna allvarliga fråga att jag måste ta kammarens tid i anspråk för att så kortfattat som möjligt framföra mina synpunkter. Det som framför allt har hänt är att rikspolisstyrelsen tillsatt en arbetsgrupp mot organiserad och ekonomisk brottslighet. Arbetsgruppen har lämnat en rapport om denna brottslighets omfattning och ett program för hur den skall angripas. Rapporten ger en skrämmande dokumentation av omfattningen av den organiserade och ekonomiska brottsligheten som på alla punkter stämmer med de bedömningar som gjorts i vår motion. Man kanske skulle kunna säga att vi snarare underskattat omfattningen av denna brottslighet. I och med denna kartläggning har vi som politiker fått de fakta på området som är nödvändiga för att fylla den uppgift vi har att fatta de beslut som krävs för att komma till rätta med de problem rapporten avslöjar. Situationen är helt enkelt sådan att det inte går att försvara att samhället inte omedelbart vidtar krafttag för att bekämpa den brottslighet vi nu vet finns och som i stort sett agerar ostörd. Riksåklagaren, den blivande rikspolischefen, säger i ett yttrande till justitiedepartementet: ”De nya formerna av ekonomisk kriminalitet måste ges hög prioritet i den brottsbekämpande verksamheten. Denna kriminalitet kan medföra allvarliga störningar av samhällsekonomin och leda till en orättvis fördelning av skattebördorna och luckra upp de etiska normer som måste finnas inom näringsliv och samhällsförvaltning. Ensidighet eller brist på balans i användningen av de tillgängliga resurserna där man låter de stora löpa men fångar in de små resulterar oundvikligen i en förtroendekris för rättsväsendet.” Den organiserade och ekonomiska brottslighetens natur är sådan att den bara i undantagsfall anmäls till polisen eller till annan myndighet. Och i de fall den kommer till allmän kännedom, eller anmäls till någon myndighet, är bristerna i polisorganisationen och bristen på samordning mellan polis, åklagarväsende och t.ex. skattemyndigheten sådan att nå 161 gon effektiv brottsbekämpning inte kan ske. Det var skälet till att rikspolisstyrelsen hos regeringen begärde att få genomföra en ny organisation som i sig förenar kravet på samordning och skapar möjligheter till en effektivare spaningsverksamhet på den här brottssektorn. Polisen måste själv avslöja dessa brott, eftersom anmälningar inte görs av allmänheten. Jag menar att det är nödvändigt att riksdagen tar på sig ansvaret för att beslut fattas så att denna organisation omedelbart kan genomföras och arbetet med bekämpningen av den organiserade ekonomiska brottsligheten snarast möjligt kan komma i gång. Det hade, enligt min mening, varit på sin plats att justitieutskottet givit uttryck för denna uppfattning och klart givit regeringen till känna vad man förväntar sig. Inte minst är jag förvånad över att mina egna partikamrater i utskottet underlåtit att ta tillfället i akt att ställa sådana krav. Nu har utskottet valt att uttrycka sig så här: ”Brottsligheten är också ofta sådan att den medför synnerligen allvarliga sociala och samhällsekonomiska skadeverkningar. Mot denna bakgrund vill utskottet i linje med önskemålen i motionen understryka att det är mycket angeläget att samhället sätter in kraftfulla åtgärder för att möta den organiserade och ekonomiska brottsligheten.” Vad utskottet säger kan jag i och för sig fullständigt instämma i. Problemet är bara att utskottet genom en sådan skrivning valt att överlåta till regeringen att själv tolka vilka åtgärder som följer av denna skrivning. Och jag är långt ifrån övertygad om att regeringen drar de riktiga slutsatserna och genomför de åtgärder som är nödvändiga för att åstadkomma de förändringar som justitieutskottet kräver. I stället finns det anledning att befara att regeringen kommer att vidta åtgärder som inte innebär några verkliga förändringar inom överskådlig framtid. När jag i juni i år frågade justitieministern vilka åtgärder regeringen avsåg att vidta med anledning av rikspolisstyrelsens rapport om den ekonomiska brottsligheten, fick jag ett svar som på ingen punkt kunde stilla min oro. Han hänvisade till 1975 års polisutredning och tryckte på att polisen i årets budgetproposition fått medel till tio nya polistjänster för att bekämpa denna brottslighet. Hos justitieministern fanns inte ett uns förståelse för att det fordras en radikalt ny organisation, som f. ö. polisen själv begär, för att komma till rätta med de problem vi nu talar om. Enligt de uppgifter som läcker ut från kanslihuset har vi inte heller något annat att vänta oss av den budgetproposition som skall komma i januari. Regeringen väntas plussa på ett antal nya tjänster och tror sig därigenom kunna skaffa sig ett alibi. Det skall se ut som om man gör något åt den ekonomiska brottsligheten. Men det hjälper inte att tillsätta fler tjänster på bedrägerirotlarna, när polisen själv anser att den nuvarande organisationen är sådan att man inom den inte kan utföra ett effektivt arbete när det gäller att bekämpa den organiserade och ekonomiska brottsligheten. Det är bara att kasta goda pengar efter dåliga. Justitieutskottet är i sitt betänkande inne på en liknande tanke och skriver så här: ”Frågor om ökade insatser i dessa hänseenden övervägs Nr 55 f.n. i regeringens kansli inom ramen för arbetet på nästa års budget Fredagen den proposition.” Eller är man inte det?

brottsligheten Ställer sig justitieutskottet också bakom det självklara kravet att de nya kunskaper vi fått om att det förhåller sig på det här sättet innebär att vi måste genomföra en omprioritering av polisens arbetsuppgifter? I så fall är jag glad över det, men beklagar att utskottet i sin skrivning inte uttryckt sig tydligare än man har gjort. Ansvaret för att en sådan omprioritering genomförs kan nämligen inte läggas på polismyndigheten, utan det är en politisk fråga som fordrar klara och entydiga ställningstaganden från regering och riksdag. De krav på en översyn av lagstiftningen som vi framfört i motionen anser jag i stort sett tillgodosedda genom att regeringen givit brottsförebyggande rådet i uppdrag att genomföra en sådan. Arbetet i brottsförebyggande rådet skall ske under ledning av en grupp parlamentariker, och det tycker jag är mycket tillfredsställande. Det här är ett arbete som måste utföras under politikernas aktiva medverkan. Den ekonomiska brottsligheten är ett så stort problem att politikerna inte får dra sig undan ansvaret för dess bekämpning, utan aktivt medverka i det arbetet. Jag tror t.o.m. att man borde ge denna styrgrupp i brottsförebyggande rådet ännu större befogenheter — eller skyldigheter. Jag har uppfattat det så att det arbete som skall utföras i rådet inte bara går ut på att se över lagstiftningen, utan att arbetsgrupperna också skall fungera som en kommission med skyldighet att successivt föreslå praktiska åtgärder för att effektivisera kampen mot den ekonomiska och organiserade brottsligheten. Herr talman! Det brådskar med åtgärder.

Herr talman!

I många polisutredningar, i undersökningar som utförts av riksbanken och skattemyndigheterna samt i reportage i press, radio och TV har förts fram bevis på en snabbt växande och utbredd brottslighet som rör stora ekonomiska och sociala värden. Stora och nya problem har mött polis och andra samhällsorgan när det har gällt kartläggnings-, spaningsoch utredningsarbete av den typ av modern brottslighet som kommit att be 163 nämnas organiserad och ekonomisk brottslighet. Främst har det gällt omfattande skatteoch valutabrott, s.k. svarta och grå affärer med fastigheter, företag, krediter, arbetskraft och bilar liksom organiserat häleri och organiserad prostitution, spel och klubbverksamhet. Krav på kraftigt ökade insatser och ökad samordning av polisens och andra myndigheters åtgärder mot dessa former av brottslighet har vuxit mycket snabbt. Att den rent ekonomiska omfattningen av denna brottslighet är många, många gånger större än brottslighet av mera traditionellt slag, står utan allt tvivel. Vissa former av organiserad ekonomisk brottslighet, t.ex. narkotikahandeln och den organiserade häleribrottsligheten, orsakar också en väsentlig ökning av den traditionella förmögenhetsbrottsligheten. När justitieutskottet nu för snart 11 månader sedan fick Barbro Engmans och Lars Ulanders motion om åtgärder mot denna brottslighet, var åtminstone socialdemokraterna i utskottet fast beslutna att kräva mycket kraftfulla samhällsåtgärder i kampen mot denna brottslighet. Sådana åtgärder måste framför allt sättas in på två fronter. Dels bör lagstiftningen ses över och anpassas så att den motsvarar organiserad och ekonomisk brottslighet av det slag som jag nämnt. Dels måste samhället förstärka resurserna när det gäller spaningsoch utredningsinsatser för att mera än f.n. kunna kartlägga och påtala denna brottslighet. Nu har en hel del hänt när det gäller lagstiftningsöversyn under den tid som har gått sedan motionen lämnades. Från rikspolisstyrelsen har vi fått en rapport, den s.k. AMOB-rapporten, som gav en föreställning om den omfattning som den organiserade och ekonomiska brottsligheten har. Brottsförebyggande rådet har lämnat ett förslag på sensommaren om hur en övergripande granskning av lagstiftningen för att motverka denna form av brottslighet skulle kunna läggas upp. Ett arbete har också pågått, initierat av riksåklagaren, och för en vecka sedan fick så brottsförebyggande rådet ett uppdrag av regeringen att se över lagstiftningsfrågorna och lämna förslag till åtgärder. Jag kan försäkra kammaren att BRÅ nu arbetar febrilt för att få i gång arbetet så snabbt som möjligt. Bland kontrollmedlen mot den organiserade och ekonomiska brottsligheten har BRÅ angett inte bara den straffrättsliga utan också den civilrättsliga, den förvaltningsrättsliga och den arbetsrättsliga lagstiftningen. BRÅ har också pekat på att ett viktigt arbetsfält för en översyn är att undersöka de näringsverksamheter, som styrs av etiska normer, bl.a. yrkesetiken på olika områden. Regeringens uppdrag till BRÅ innebär att översynsarbetet skall ledas av en styrgrupp och i övrigt bedrivas i tre arbetsgrupper. I styrgruppen skall ingå bl.a. representanter för samtliga riksdagspartier, och förslag om partiernas representanter har redan meddelats. Gruppen kommer att utses inom kort. Av arbetsgrupperna skall en syssla med skatteoch valutabrottslighet, en med den ekonomiska brottsligheten och en tredje med yrkesetiken inom olika näringsgrenar. För de frågor som ligger utanför dessa områden, bl.a. arbetarskydd och miljöbrott, skall BRÅ engagera särskilda utredare. Justitieutskottet har nu enhälligt sagt att man med tillfredsställelse välkomnar denna lagstiftningsöversyn. När det gäller den andra delen, Nr 55 frågan om vilka resurser samhället är berett att sätta in för att verkligen förstärka kartläggnings-, utredningsoch ingripandeåtgärderna mot den organiserade och ekonomiska brottsligheten, hade självfallet det naturliga == varit att ett förslag från regeringen hade lagts i samband med motions Åtgärder mot den behandlingen i dag. Men utskottet har nu nöjt sig med att avvakta den ekonomiska budgetproposition som kommer bara om tre veckor och de besked som brottsligheten denna kan ge om regeringens vilja att ta itu med åtgärder mot den organiserade och ekonomiska brottsligheten.

Vi socialdemokrater i utskottet anser det vara angeläget att lagöversynsarbetet i BRÅ bedrivs med mycket stor skyndsamhet och med mycket goda resurser. Med stort intresse avvaktar vi regeringens förslag i budgetpropositionen i början av januari beträffande resurser som kraftfullt kan bidra till att förbättra kartläggningen, utredningsarbetet och annan åtgärdsverksamhet mot den kända organiserade och ekonomiska brottsligheten. Herr talman! Låt mig som en kommentar till Barbro Engmans inlägg säga att vi skall akta oss för att skapa den föreställningen att det enbart är polisresurser som behövs på det här området. Det är resurser på många andra områden som är nödvändiga för att åtgärderna skall få den effekt och den genomslagskraft som vi från socialdemokratiskt håll eftersträvar. Till sist vill jag säga att socialdemokraterna i justitieutskottet, som Barbro Engman nämnde, ingalunda anser att dagens beslut är något definitivt när det gäller åtgärder mot den organiserade och ekonomiska brottsligheten. Vi noterar med tillfredsställelse att så mycket kan hända på ett år, delvis tack vare en initierad motion i riksdagen.

Det vill jag mycket kraftigt understryka.
Herr talman! Först vill jag säga att det beslut som vi i dag skall fatta enligt min mening inte alls är något beslut. Man skall inte i riksdagen avstå från att anlägga synpunkter på vad som ytterligare måste åtgärdas bara för att man skjutit upp behandlingen av en motion nästan ett år och så börjar närma sig budgetpropositionens framläggande. Anledningen till att jag säger detta är att jag tycker att justitieutskottet i alltför hög grad förlitar sig på att någonting kan göras i den här frågan eftersom brottsförebyggande rådet nu fått i uppgift att klara en del som 165 togs upp i rapporten från rikspolisstyrelsen. Det väsentligaste är enligt rikspolisstyrelsen att spaningsområdet får bättre resurser. Av polisens 3 500 kriminalpoliser ägnar sig bara 41 åt polisarbete på grund av ekonomisk brottslighet trots att denna är 40 gånger större än den traditionella brottsligheten som i dag omsätter 500 miljoner kronor. Den ekonomiska brottsligheten omsätter däremot 20 miljarder kronor. Därför menar jag att när man i utskottet skriver att vad ”som här först faller i ögonen är naturligtvis mera omedelbara satsningar på resursförstärkningar och övergripande åtgärder för att åstadkomma bl.a. organisatoriska förbättringar, vidgat samarbete och fördjupad utbildning” har man hamnat alldeles rätt. Det är just det som behövs. Men jag tycker inte att man skall tro att någonting kommer att hända bara därför att BRÅ tar itu med en bit av de problem som rör den ekonomiska brottsligheten. Därför är jag i och för sig glad över att justitieutskottet har denna positiva inställning och vilja att göra någonting. Det är min förhoppning att nästa års betänkande från justitieutskottet inte skall sluta med meningen: ”Någon riksdagens åtgärd med anledning av motionen är därför enligt utskottets mening ej påkallad.”
Herr talman! För min del hoppas jag att jag inte blev så feltolkad att kammarens ledamöter fått den uppfattningen att utskottet nöjer sig med det arbete som nu satts i gång. Jag sade att jag hoppades att det skulle vara en god början som skulle följas av andra åtgärder. Låt mig än en gång säga att vi aldrig får förledas att tro att vi klarar kampen mot den organiserade och ekonomiska brottsligheten genom att göra rockader inom polisen eller genom att tillsätta nya polistjänster. Det är så enormt mycket mera som behövs av resurser och insatser.
Herr talman! Jag vill instämma i Arne Nygrens uttalande. Man brukar ofta säga — och det gjorde också justitieministern i svaret till mig — att man tillför polisen nya tjänster. Nu har det ju blivit 20 nya tjänster, sedan han meddelade mig att det rörde sig om 10. Dessa tjänster används emellertid inte i dag som det egentligen var meningen att de skulle användas. Göteborg t.ex. har fått sex av de här tjänsterna, och de har gått till bedrägerirotlarna och alltså till den ordinarie organisationen inom polisen. Det om något visar nödvändigheten av att man vid budgetarbetet ser till att man inte bara plussar på tjänster till den nuvarande organisationen, eftersom det är den som i grunden måste ändras.

Herr talman! Jag vill bara med några ord kommentera besvarandet av min motion 1977/78:197. Med hänsyn till den besvärliga situation som vi har i Storstockholmsområdet när det gäller omhändertagandet av berusade personer, och som nog inte är riktigt lika svår på andra platser i vårt land, har frågan om tillnyktringskliniker blivit mycket angelägen för oss i Storstockholm. Vi anser att läget är så besvärligt att alla nu måste hjälpas åt för att vi skall kunna få en bättring till stånd. När vi dessutom har ett statligt sjukhus i området, Karolinska sjukhuset, anser många med mig att detta lämpligen borde vara med i den planerade försöksverksamheten. Under den allmänna motionstiden i år väckte jag därför en motion om att Stockholm borde få delta i den kommande försöksverksamheten. Motionen avstyrktes, bl.a. med motiveringen att ställningstagandet skulle anstå, tills den utlovade planen för den utökade försöksverksamheten redovisades. Man hänvisade också till att preliminär diskussion hade förts mellan Karolinska sjukhuset och socialdepartementet om ett försök, som skulle täcka Solna eller en viss del av Stockholm. Förhandlingarna fortsatte också, men det blev en besvikelse när det sedan i pressen meddelades vilka orter som skulle vara med i försöksverksamheten och att Stockholmsområdet saknades. I en interpellation begärde jag då besked i den här frågan av socialministern, som också erkände att kontakter hade tagits av Stockholms läns landsting men ej lett fram till något resultat. Men tredje gången gillt: med anledning av min motion till detta riksmöte och de två övriga motioner som väckts samtidigt säger socialutskottet, att vid förnyade förhandlingar mellan socialdepartementet och landstinget en arbetsgrupp nu bildats som skall arbeta vidare med frågan. Utskottet anser vidare att det finns starka skäl som talar för att tillgodose motionärernas krav. Man framhåller även att det aktuella förslagsanslaget bör få överskridas om det behövs för att en försöksverksamhet med tillnyktringskliniker skall komma i gång i Stockholm. Vi får därför hoppas att det fortsatta arbetet i den gemensamma arbetsgruppen skall ge resultat. Landstinget och de berörda kommunerna är beredda att hjälpa till när det gäller såväl det ekonomiska som det praktiska genomförandet av försöksverksamheten. Jag tror att denna utvidgade försöksverksamhet kommer att bli värdefull när det sedan gäller att permanenta verksamheten med tillnyktringskliniker. Herr talman! Jag har orsak att känna mig ganska nöjd och ber att få yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Jag har begärt ordet närmast med anledning av motionen 1977/78:196. De problem som vi har genom alkoholismen och dess verkningar i Storstockholmsområdet tror jag är väl kända för kammarens ledamöter. Också av tidsskäl finner jag det mindre motiverat att här närmare gå in på detta. Vad vi som motionärer i första hand reagerade mot i propositionen var, som också Margareta Andrén anförde i sin motion, att Stockholmsregionen icke återfanns bland de områden, som på försök skulle få tillnyktringskliniker. En mycket stor del av det totala antalet alkoholskadade i landet återfinns i Stockholmsområdet. Vi har också speciella sociala bakgrundsproblem i storstadsområdena, som gör det motiverat att utöver den planerade verksamheten i Göteborg få till stånd en försöksverksamhet i Stockholmsområdet. Herr talman! Jag har icke något särskilt yrkande i den här frågan. Naturligtvis hade jag helst sett, att utskottet direkt hade anslutit sig till det i motionen väckta förslaget om tillnyktringsklinik i Stockholmsområdet. Socialutskottets skrivning är dock positiv, och Margareta Andrén har framhållit de positiva inslagen i den. Utskottet framhåller till slut att det finns starka skäl som talar för ett tillgodoseende av de önskemål som framförts i motionerna. Då jag hyser den förhoppningen att den nämnda arbetsgruppen skall komma fram till ett positivt resultat för Stockholmsområdet i det här avseendet, ber jag att få yrka bifall till socialutskottets hemställan.
Herr talman! Eftersom motionärerna är nöjda med utskottets skrivning, tror jag att kammarens ledamöter håller mig räkning för att jag nöjer mig med att yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! De frågor som behandlas i näringsutskottets betänkande nr 32 gäller återigen stödåtgärder till storbolagen. Vi har från vpk tagit upp en punkt, p. 18 i bil. 11 till propositionen 1977/78:25. Där föreslås att statlig garanti till lån för investeringar får beviljas också under 1978. Det ursprungliga förslaget — som tidigare godkänts av riksdagen — innebar att kreditgarantier av det slaget skulle upphöra i och med 1977 års utgång. Detta garantisystem är så konstruerat att det i första hand gynnar storbolagen. Statliga investeringsgarantier ges inte till investeringar som inte uppgår till 5 milj.kr. Det innebär att mindre företag, som skulle vara i behov av mindre lån än på 5 milj.kr., inte kan komma i fråga för garantierna. Vänsterpartiet kommunisterna kan inte finna en förlängd giltighetstid för åtgärden i tidigare riksdagsbeslut i denna fråga nödvändig. Det bör också poängteras, som tidigare sagts, att företagen hittills inte utnyttjat dessa investeringsgarantier. Att nu — genom att något uppluckra bestämmelserna för erhållande av statliga investeringsgarantier — försöka förmå företagen att utnyttja denna statliga stödform är enligt vår mening både överflödigt och oriktigt. Vpk har i motionen 204 yrkat avslag på denna del av regeringens förslag. Vårt parti anser att de medel som eventuellt skulle komma att tas i anspråk av storföretagen borde avsättas till åtgärder för stöd till små och medelstora företag. Dessutom har vi när propositionen 95 behand lades tidigare lagt fram alternativa förslag om den ekonomiska politiken... Nr 55 Men dessa har tyvärr avslagits.

Vissa anslag inom Herr talman! I betänkandet nr 32 behandlar näringsutskottet regeringindustrideparteens förslag om tilläggsbudget I i vad avser vissa anslag inom industri = mentets verksam departementets verksamhetsområde samt ett antal motioner. Betänkan = hetsområde det innehåller 16 punkter, och utskottet är enigt när det gäller att tillstyrka regeringens olika förslag på samtliga punkter utom tre. I dessa tre av seenden har reservationer avgivits, och Hugo Bengtsson har alldeles nyss redogjort för dem.

Jag skall dessutom mycket kort beröra vpk-motionen nr 204. Den första reservationen bygger på en motion av Ingvar Svanberg m.fl. och tar sikte på vad som sägs i propositionen beträffande marknadsföringsåtgärder på tekoområdet. I propositionen understryker departementschefen att de regler som hittills har gällt inte har givit någon möjlighet att inom ramen för de branschfrämjande åtgärderna ge stöd för marknadsföringsåtgärder med inriktning på hemmamarknaden, en verksamhet som ju är utomordentligt viktig. Det kan inte nog understrykas hur väsentligt det är att även de mindre företagen och kanske speciellt företagen inom tekoområdet får en tillräckligt effektiv marknadsföringsorganisation. Dessa företag är i första hand hemmamarknadsföretag, och av självklara skäl inriktas deras marknadsföring på denna marknad. Det föreligger också ett mycket stort intresse för sådana åtgärder från företagens sida. Propositionens förslag innebär att reglerna för bidrag till konsultundersökningar i omställningsfrämjande syfte ändras så att bidrag kan ges för kollektiva marknadsföringsåtgärder, t.ex. mässor, utställningar och försäljningskampanjer med inriktning på hemmamarknaden. Som vi hörde av Hugo Bengtsson, har man från socialdemokratiskt håll i och för sig inte någonting att invända mot att reglerna förändras i den angivna riktningen, men man vill ändå från det hållet komma med ett förbud. Man vill förbjuda företag som importerar tekovaror att utnyttja de föreslagna åtgärderna. Man säger att det måste skapas särskilda regler som förhindrar att stödet kommer att avse produktion från utlandet. Hugo Bengtsson sade nyss att det är alldeles uppenbart att sådana regler måste till, och han kunde inte godta utskottsmajoritetens invändning att det är svårt att tillskapa dessa regler. Hugo Bengtsson sade att man måste göra en analys av förutsättningarna och sedan utforma regler. Det är lätt att säga tulipanaros, men det är som bekant betydligt svårare att göra en. Att få till stånd regler av det slag reservanterna önskar är 175 nog näst intill omöjligt, därför att reglerna måste vara klara, distinkta och entydiga. Verkligheten är så pass komplicerad i de här sammanhangen att sådana regler inte går att fastställa. Utskottet anser dessutom att det inte heller finns någon anledning att införa sådana regler därför att de för med sig en onödig och förmodligen fullkomligt orimlig byråkrati. Vi avstyrker alltså från utskottsmajoritetens sida motionärernas och reservanternas förslag. Jag skall sedan säga några ord om reservationen 3. Jag vill även beröra motionen 204 från vpk, där man helt enkelt yrkar avslag på propositionens förslag — som innebär att de statliga investeringsgarantierna skall förlängas och att lån skall kunna beviljas under 1978 i enlighet med vad föredragande statsrådet förordat. Låt mig ta reservanterna först. De anför att man i det här sammanhanget måste få en mer centraliserad ordning när det gäller att fatta beslut. Motionskraven är en upprepning av krav som framställdes i samband med att det här systemet infördes. Socialdemokraternas partimotion gällde den gången inrättandet av en strukturfond — ett krav som återkommit i år. Utskottet sade då att det är alldeles uppenbart att samhället på olika sätt måste utöva inflytande på industrins strukturutveckling. De investeringsgarantier som vi nu talar om måste självfallet också — som vi ser det från vår sida — inordnas i denna rampolitik, men det är utomordentligt långt från det till att godta motionärernas och reservanternas förslag om en centralstyrning av alla mer omfattande investeringsbeslut inom industrin. Här har vi, herr talman, en klar ideologisk vattendelare. Det är väsentligt att detta får komma fram och att det understryks. Vi menar att man kan och bör dra upp ramar från samhällets sida när det gäller industrins verksamhet, men vi avvisar bestämt kravet att några centralbyråkrater skall sitta och dirigera industrins investeringar och industrins verksamhet i detalj. De är inte skickade till det. De har över huvud taget inte kompetens att klara ett så utomordentligt svårt arbete som det är fråga om. Det måste fackfolket på området, nämligen de som arbetar inom industrin och företagsamheten, sköta inom de ramar samhället drar upp. Jag vill tillägga, herr talman, att förra gången den här frågan behandlades avstyrktes motionen om en strukturfond av näringsutskottet i dess betänkande nr 24.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

Herr talman!

Men när det gäller att fastställa sådana detaljbestämmelser som Hugo Bengtsson och hans kolleger bakom reservationen vill införa upprepar jag vad jag sade i mitt förra inlägg, att det är praktiskt taget omöjligt att få entydiga bestämmelser. Det framgår bl.a. av vad som skrivs både i motionen och av reservanterna. Man rör sig med kautschukuttryck som t.ex. företag som ”i stor omfattning samarbetar med företag som driver sådan importverksamhet”. Vad menas då med ”i stor omfattning”? Var går gränsen, om omfattningen börjar bli mindre? Ett annat uttryck som används är ”mer omfattande”. Vad är mer omfattande och vad Nr 55 är mindre omfattande? Det här är, som jag sade, begrepp som det är hart när omöjligt t.o.m. för de skickligaste lagskrivare att göra detaljerade bestämmelser om. RR Jag har fullt förtroende, herr talman, för statens industriverks förmåga Vissa anslag inom att i aktuella fall göra en rimlighetsbedömning och ge rättvisande an = industridepartevisningar om hur medlen skall användas i det syfte som motionärerna = mentets verksamoch reservanterna anger och som även vi instämmer i, nämligen att peng — hetsområde arna skall förbehållas svenska företag som producerar för den svenska marknaden. Men gränsfallen är så pass svåra att de omöjliggör detaljerade bestämmelser. När det sedan gäller strukturgarantilånen är det väl ganska onödigt att vi fortsätter debatten, eftersom vi här har en grundläggande ideologisk skillnad. Hugo Bengtsson säger att det är klart att här måste komma till en centralstyrning, en övergripande planering. Allt det där är ju honnörsord för en omfattande centralbyråkratisk verksamhet, det som i själva verket är socialistisk planhushållning — och den avvisar vi. Vi har tidigare sagt att samhället måste fastställa ramar inom vilka de enskilda företagen får röra sig under fullt ansvar. Vi avvisar däremot centralstyrningar som vi anser bara leder till en helt omöjlig byråkrati och dessutom till inkompetens i beslutsfattandet. Även i det här fallet, herr talman, har jag fullt förtroende för statens industriverks möjligheter att handla. Statens industriverk är en erfaren myndighet, som kan se över hela fältet och stå för den övergripande ledning av projekten som — det kan vi vara överens om — bör kunna fordras i sådana här fall. Men vi avvisar som sagt varje slags socialistisk planhushållning.

Herr talman! Hugo Bengtsson som brukar vara en hygglig person har inte läst in det här ärendet särskilt väl, annars skulle han inte komma med de här anklagelserna mot regeringen. Låt mig först säga att det här är en fråga som har långhalats och förhalats sedan början på 1970-talet. När vi väl hade utrett den och gjort de kalkyler som behövdes tog det ett knappt halvår att få en förhandlingsuppgörelse nu i somras i juli månad. Det är det första som är viktigt att konstatera. De kalkyler som vi bygger detta på finns hos Vattenfall — det är bara att fråga efter dem. Där kunde man konstatera att vid ett oljepris på 40 kr. per gigakalori är en lokal produktion 10 milj.kr. billigare per år för gotlänningarna och för samhället än varje kabelalternativ. Skillnaderna är mellan 75,8 milj.kr. och 85,2 milj.kr. i det billigaste kabelalternativet. Jag har siffrorna här om Hugo Bengtsson vill titta på dem. Det finns några andra saker som är viktiga att konstatera i sammanhanget. Nu har Vattenfall i fortsatt utredningsarbete beträffande produktionsutbyggnaden på Gotland funnit att ett dieselkraftverk lokaliserat till Visby med s.k. gaspannor för samtidig produktion av el och värme är den bästa lösningen. Genom att kraftverket sålunda utförs som kraftvärmeverk kan bränslet utnyttjas mycket effektivt och betydande mängder bränsle sparas jämfört med separat produktion av el och varmvatten. Vattenfalls styrelse har fattat principbeslut om denna utbyggnad. Det faktum att kommande produktionstillskott på Gotland består i ett lokalt kraftverk utesluter inte heller möjligheten att senare bygga en kabel om utvecklingen skulle motivera detta. Jag noterar med tillfredsställelse att utskottsmajoriteten instämmer i propositionens uttalande om att ett mindre, kolbaserat kraftverk i Slite skall noga prövas. Under alla förhållanden fordras en utbyggnad på Gotland för att klara den situation som uppstår vid tillfälliga fel på en even tuell framtida kabel. Den nu planerade utbyggnaden är alltså motiverad Nr 55 oberoende om den framtida utvecklingen skulle leda till installation av en kabel eller ej. Det är med nuvarande bedömningsunderlag totalekonomiskt den bästa lösningen. ter Det finns en liten fråga som jag tycker att Hugo Bengtsson skall svara — Vissa anslag inom på. Om man följer det socialdemokratiska förslaget — på grund av den = industridepartelånghalning som den förra regeringen gjorde sig skyldig till — innebär = mentets verksamdet, eftersom man samtidigt har gett tillstånd till att Cementa kör upp = hetsområde sin kapacitet hösten 1979, elbrist på Gotland från samma tidpunkt. Hur har ni tänkt lösa den frågan? Det går inte att i allmänna svepande ordalag hänvisa till handlingsförlamning hos den nuvarande regeringen, när ni var handlingsförlamade i sex år vad gäller den här frågan. Det går inte heller att på kort sikt installera en ny kabel, herr Bengtsson. Den tiden står inte till förfogande, fristen går ut hösten 1979. Jag tycker faktiskt att det förslag ni lägger fram är en förolämpning mot alla de gotlänningar som vet hur sådana här saker måste skötas. Om riksdagen skulle bifalla er reservation skulle det innebära att det blev elbrist på Gotland hösten 1979.

Herr talman! Det är möjligt att vi får en elkabel framöver. Det har jag inte uteslutit, och det står även i propositionen. Men då är det viktigt att komma ihåg en sak, och det är att den nuvarande kabeln, på 30 MW, blir för gammal någon gång under 1980-talet. Det är då man skall lägga ut en ny kabel, och det för att använda produktionskapacitet på Gotland som kan transiteras till fastlandet. Och det blir aktuellt om vi beslutar om ett mindre, kolbaserat kraftverk i Slite, samplanerat med den kolanvändning som redan finns vid cementfabriken. Detta är den långsiktiga planeringen. Jag tycker det finns ett lättsinne i Hugo Bengtssons resonemang kring dessa saker, i synnerhet i reser 181 vationen, som skulle innebära att man säger nej till den lösning som är helt nödvändig för att klara de akuta energibehoven. Det finns därför anledning för Hugo Bengtsson att svara på min fråga: Hur har ni tänkt klara energiproblemen till hösten 1979?

Herr talman! När jag började det här jobbet, Hugo Bengtsson, fanns det inte ett enda bud från Vattenfall om övertagande av anläggningarna på Gotland eller någon order utlagd på en kabel. Redan då var tiden långt gången för att över huvud taget få kabeln i drift till hösten 1979. Sådan var situationen.
Herr talman! I mitt första inlägg kommenterade jag kanske Karl Hallgrens anförande och vpk:s motion en smula summariskt. Jag skall nu med ett par ord utveckla varför vi avstyrker motionsyrkandet. I vpk-motionen, nr 204, anförs att strukturgarantisystemet till sin konstruktion är ett stöd för storbolagen. Man säger vidare att garantisystemet inte har visat sig ha någon stimulerande effekt på investeringarna eftersom det inte utnyttjats, och om det utnyttjas innebär detta att staten tar risker för investeringar som storkapitalet beslutar om. Det var detta resonemang som Karl Hallgren utvecklade i sitt inlägg. Enligt vår bedömning är detta garantisystem inte bara en insats för de stora företagen. Systemet kan mycket väl användas och kommer säkerligen också att användas även av mindre och medelstora företag. Det är riktigt att de ännu inte har utnyttjat det, men det beror på de fruktansvärt dåliga konjunkturerna, något som jag inte behöver utveckla här. De ekonomiska förutsättningarna har varit miserabla, för att inte säga omöjliga. Dessutom har småföretagen en lång rad år under den socialdemokratiska regeringen kommit att känna allt större vanmakt och resignation när det gällt att planera för framtiden. Det småföretagarpaket, som vi kommer att debattera här i morgon och som riksdagen förhoppningsvis antar, innebär en rad stimulanser för de små företagen. De kommer att få en helt annan — för att uttrycka det något poetiskt — hoppfull håg och fantasi. Mot den bakgrunden kommer säkert de mindre och medelstora företagen att utnyttja dessa garantier. ning. Han sade inte längre att det var kategoriskt nödvändigt med detaljerade regler, utan att man från riksdagens sida borde kunna instruera statens industriverk, när det fördelar pengarna, att i sin tillämpning se till att dessa enbart går till svenska företag. Riksdagen borde alltså ge industriverket anvisningar om att göra rimlighetsbedömningar i den riktningen. Detta innebär emellertid, herr talman, att slå in öppna dörrar. I propositionen sägs nämligen att reglerna för bidrag till konsultundersökningar i omställningsfrämjande syfte ändras så att bidrag kan ges till kollektiva marknadsföringsåtgärder såsom mässor, utställningar, försäljningskampanjer m.m. med inriktning på hemmamarknaden i syfte att stärka avsättningsmöjligheterna för svenska tekoprodukter. Om riksdagen antar detta uttalande i betänkandet, som härrör sig från propositionen, är det alldeles klart att ett svenskt ämbetsverk följer det som en klar och kategorisk anvisning. Att gå på den linje som Hugo Bengtsson förordade i sitt inlägg är som sagt att slå in öppna dörrar. Jag tycker det var ett framsteg att han gick ifrån sin kategoriska begäran om detaljerade regler och vill överlåta tillämpningen på industriverket. Det är också precis vad vi har sagt, nämligen att man skall uppdra åt industriverket att göra en rimlighetsbedömning. Industriverket har också kapacitet och kompetens att göra en sådan.
Herr talman! I mitt förra anförande sade jag att det här garantisystemet är så konstruerat att det i första hand gynnar storbolagen. Det är helt klart att så är fallet eftersom de företag som investerar för mindre än 5 milj.kr. inte kan komma i fråga. De flesta företag i detta land är ju mindre enheter, och många av dem är kanske i behov av lån som inte uppgår till 5 milj.kr. De bromsas alltså. Nu sade Bengt Sjönell att småföretagens situation kommer att diskuteras i morgon, vilket jag också är medveten om. Därför skall jag inte gå in på de propåer som vi har för att lösa deras problem. Faktum är dock att man, om man sätter en gräns på 5 milj.kr., stänger ute många mindre företag som är i behov av ett lägre lånebelopp.

Herr talman! Till Karl Hallgren vill jag säga att han självfallet har rätt när han säger att många småföretag i egentlig mening inte har möjlighet att göra investeringar på 5 milj.kr. Dessvärre har dock den snabba penningvärdeförsämringen medfört att 5 milj.kr. inte är särskilt mycket när man skall investera i maskiner, när bara en enda maskin kan kosta någon miljon och kanske mer. Det finns alltså en stor grupp av s.k. medelstora företag och mindre företag på gränsen till medelstora, som utan vidare kommer över gränsen i fråga. I den mån som de minsta företagen inte kan utnyttja denna möjlighet finns det och kommer att tillskapas andra möjligheter, något som framgår av den proposition som vi skall behandla i morgon. Till Hugo Bengtsson vill jag bara helt kort upprepa vad jag sagt tidigare. Det går inte att tillskapa detaljerade regler, som skulle utestänga importörer och sådana som i stor omfattning — som det sägs från motionärernas sida — importerar produkter. Det går helt enkelt inte att fastställa sådana regler och få dem entydiga. Jag har sagt det åtskilliga gånger här i dag. Däremot har vi förtroende för att statens industriverk skall kunna tillämpa dessa regler. I mitt tidigare inlägg sade jag att det är att slå in öppna dörrar att kräva att industriverket skall få något slags anvisning från riksdagen, eftersom det av propositionen framgår att det är svenska företag, som det hela tiden är fråga om.
Herr talman! Bengt Sjönell sade någonting om att jag i viss mån hade rätt. Men så tog han tillbaka detta med en gång och sade att penningvärdeförsämringen är så stor att det snart kommer att bli aktuellt för flera. Om inflationen skall fortsätta som den gjort det senaste året, är det klart att vilken småhandlare som helst kommer att kunna utnyttja S-miljonersbeloppet. Det tar inte så många år att nå dit.

Vi har ett privatkapitalistiskt samhällssystem som går på kryckor, där snart 80 96 av företagen måste ha statligt understöd eller stöd i någon form för att över huvud taget överleva. Då måste man fråga sig om vi skall fortsätta med den s.k. medicineringen.